Herr talman! Jag vill först säga att jag inte vill bedöma vem som pratar dumheter. Vad herr Svanberg sade får stå för hans egen räkning. I varje fall vill inte jag göra sådana påståenden. Beträffande skatten vill jag säga följande. Enligt kommunalskattelagen beträffande taxering till kommunal inkomstskatt gäller för juridiska personer, t.ex. aktiebolag och i detta fall LKAB, som hemortskommun i allmänhet den kommun där styrelse eller förvaltning har sitt säte året före beskattningsåret. Om nu huvudkontoret förutsätts bli förflyttat till Norrbotten måste väl detta innebära att även förvaltningen följer med dit. Hur skall man annars tolka kommunalskattelagen? Ligger huvudkontoret i Norrbotten borde väl en del av kommunalskattemedlen tillfalla Norrbotten och dessutom skatten på de anställdas inkomster. Jag sade att jag var försiktig och räknade med hälften av de 82 personerna. Om jag utgår från att en del av den nuvarande kommunalskatteandelen som huvudkontoret betalar till Stockholm skulle tillfalla Norrbotten och därtill lägger skatten på de anställdas inkomster blir summan 1—41,5 miljoner kronor, d.v.s. samma belopp som herr Svanberg tidigare redovisade, när han korrigerade en motion där det nämnts 1,5 miljarder.

Herr talman! Det har sagts en hel del om skatterna både från talarstolen och i LKAB:s yttrande. Jag har blivit något förvånad över de uttalanden som därvid gjorts, men det kanske beror på att det inte är ledamöter i bevillningsutskottet som diskuterat skattefrågorna. Det finns i kommunalskattelagen en bestämmelse om att den kommun där huvudkontoret ligger har en viss beskattningsrätt gentemot bolaget i fråga. Ligger huvudkontoret på annan ort än där verksamheten bedrivs gäller särskilda bestämmelser, och beträffande LKAB beskattas enligt dessa bestämmelser 5 procent av inkomsterna i Stockholm. Hade LKAB haft sitt huvudkontor i Norrbotten hade den beskattningsrätten gällt Norrbottens län. Var försäljningskontoret ligger har inte med saken att skaffa. Jag har velat göra dessa påpekanden. Vi får hålla oss till de beskattningsregler och de lagar som gäller. Beträffande kommunalskatten — och det tarvar en viss belysning — framhålles det att endast 1,4 miljoner tillfaller Stockholms stad på grund av att huvudkontoret har sitt säte där. Man kan enligt min mening faktiskt utläsa av LKAB:s yttrande, att företaget tycker att 1,4 miljoner är en så obetydlig summa att det inte är mycket att tala om. När det gäller LKAB är kanske inte 1,4 miljoner något särskilt stort belopp, eftersom man är van vid betydligt större summor, men det bör observeras att det här gäller bolagsskatten, och det är en skatt som kommunerna inte behöver göra några särskilda insatser för. Bolagen har ju inga barn att skicka till skolan, och bolagen som sådana nöter inte heller på vägarna. Bolagsskatten är där Om LKAB:s huvudkontor flyttas till Norrbotten får man som tidigare sagts även inkomstskatt från de anställda, men de människorna drar också med sig en del kommunala kostnader. De har barn som går i skolan, och kommunen får kanske därför bygga ut skolorna och göra andra kommunala investeringar. Men jag förmodar att det i detta fall ändå måste bli ett plus för kommunerna. Jag föreställer mig nämligen att de anställda vid LKAB:s huvudkontor inte tillhör de lägst avlönade i landet. Snarare kan man väl räkna med ganska höga inkomsttaxeringar för dem, och därför blir det väl ett plus för kommunerna. Därom är emellertid svårt att yttra sig utan att ha företagit några utredningar. Jag tycker för övrigt inte att man skall göra sådana värderingar när det gäller invånarna i ifrågavarande kommuner. Alla har ju ett kollektivt ansvar för kommunernas utgifter. Från Norrlandsoch rättvisesynpunkter talar emellertid starka skäl för att förlägga LKAB:s huvudkontor till den plats där företaget bedriver sin verksamhet. Det är ju vanligt inom svenska företag att man ordnar det så. Jag tycker det verkar litet egendomligt, om LKAB i det fallet skulle inta en särställning. Herr Lindholm sade att även om huvudkontoret förlägges till Norrbotten har LKAB ändå sin verksamhet fördelad på flera orter: Gällivare, Kiruna, Luleå och Narvik. Det är naturligtvis riktigt. Narvik ligger förstås i Norge, men de övriga orterna tillhör ju Norrbottens län, och det är länet vi här talar om, inte om någon bestämd ort. Och enligt vanliga geografiska begrepp måste det blir närmare till huvudkontoret om det ligger i Norrbotten än om det ligger i Stockholm. Sedan sade herr Svanberg något som förvånade mig mycket, nämligen att det skulle bli oerhört svårt att delegera upp gifter, om huvudkontoret förläggs till Kiruna. Det måste vara något helt nytt i svensk företagsamhet. Det är väl ingenting som hindrar att uppgifterna delegeras, om huvudkontoret ligger i Kiruna, på samma sätt som är brukligt inom svenskt näringsliv, herr Svanberg. Förutsättningen för att delegera uppgifterna är väl inte att man flyttar huvudkontoret till ett visst avstånd från produktionsorten. Därvidlag måste det föreligga ett totalt missförstånd. Möjligheterna att delegera uppgifter är lika stora oavsett var huvudkontoret ligger. Det borde vara ganska enkelt att inse. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.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
Jag noterar det och litar på att han har rätt, fastän många framstående skatteexperter har ställt sig tveksamma och sagt att de inte kan uttala sig säkert om saken. Det är så många detaljer som inverkar. Beträffande möjligheten att delegera uppgifter inom ett företag, även om huvudkontoret flyttar upp till Norrbotten, tycker jag inte att jag behöver bemöta herr Larssons uttalanden. Men om herr Larsson i Umeå läser protokollet, skall han upptäcka att han egentligen har instämt i vad jag tidigare anfört.

Herr talman! Efter alla inlägg som gjorts i denna debatt finns det kanske inte mycket att tillägga, men jag vill ändå litet beröra vad jag tycker är en oerhört grov förenkling av problematiken i samband med konflikten vid LKAB och som gjorts i de likalydande motionerna I:15 och II:16, den senare väckt av herr Petersson i Gäddvik. Herr Petersson påstår att konflikten inte skulle ha fått den omfattning den erhöll därest LKAB:s huvudkontor hade varit placerat i Norrbotten. Jag anser att han måste förklara vad han menar med detta uttalande. Jag har själv på nära håll kunnat följa utvecklingen både före och till stor del under konflikten och jag tror mig våga göra det påstående, som jag nyss framförde, nämligen att det är fråga om en mycket grov förenkling av problematiken. Jag vill bara ett par minuter uppehålla mig vid frågan om förebyggande åtgärder. Herr Stridsman var för Öövrigt perifert inne på frågan om företagsdemokratins utveckling inom dessa företag. Jag anser att man vid de lokala förvaltningarna — och däri inbegriper jag givetvis huvudkontoret, oavsett var det är placerat — måste vidta åtgärder som gör det möjligt för de anställda att på ett reellt sätt påverka sin situation och sina arbetsförhållanden. Detta är emellertid enligt min mening inte nog. De anställda måste dessutom tillförsäkras reella förutsättningar att delta i planeringen och utformningen av hela produktionen vid företaget. Det praktiskt erfarna folkets synpunkter måste komma in som en både nödvändig och helt naturlig komponent i beslutsunderlaget vid varje förändring i produktionen och i varje fas av företagets utveckling. Detta har jag velat nämna som ett exempel på de åtgärder jag tror skulle vara en god garanti för att man skall slippa sådana störningar som strejker och andra oroligheter på arbetsmarknaden utgör. Det är också glädjande att kunna konstatera ganska goda resultat av de förutsättningar som nu skapats och håller på att skapas i dessa företag. Dessa goda resultat har omvittnats både av de anställda och av företagets ledning. Vi har sålunda åtskilligt bättre förutsättningar för ett samarbete än tidigare, och det är denna verksamhet som jag menar måste kraftigt understödjas och stimuleras. Jag vill betona detta såsom en positiv utveckling av företagsdemokratin, men det är en fråga som ligger långt ifrån spörsmålet om huvudkontorets placering. I motionen II:16 — som jag kanske uppehåller mig något för mycket vid — visas utan tvivel ett stort intresse för att lokalisera LKAB:s huvudkontor till Norrbotten. Men man kan undra varför det inte där uttalas några önskemål beträffande exempelvis Bolidenbolagets eller, varför inte, Grängesbergsbolagets huvudkontor. Det har tidigare under debatten sagts att vi skall verka för att statliga och privata företag får likvärdiga förutsättningar. Man kan då fråga sig om herr Petersson i Gäddvik med säkerhet vet att en omlokalisering av LKAB:s huvudkontor till någon — märk väl ännu inte preciserad ort i Norrbotten inte skulle medföra några som helst svårigheter och följaktligen inte skulle rubba de tidigare bl.a. av herr Petersson och moderata samlingspartiet angivna förutsättningarna för företagsamhet. Jag är för min del inte kapabel att göra denna bedömning och jag har därför mycket noggrant läst igenom motionerna, remissyttrandena och allt som anförts i detta sammanhang. Och jag betecknar det såsom mycket angeläget att en snabb och ordentlig undersökning görs av förutsättningarna att lokalisera ut inte bara LKAB:s huvudkontor till Norrbotten, utan över huvud taget företagens huvudkontor i så nära anslutning som möjligt till den hante ring de bedriver. Jag anser att det vore förmätet av oss här i riksdagen — som bl.a. herr Svanberg framhållit tidigare under debatten — om vi med den bristfälliga kännedom vi har om detaljerna skulle anse oss mogna att fatta ett beslut. Jag tror att det fordras mycket ingående kännedom om alla detaljer. Man skulle kanske kunna tro att herr Petersson i Gäddvik känner till dessa detaljer men av andra skäl framhärdar i att motionera för att få ett beslut till stånd. I så fall vill jag beteckna det som ganska allvarligt. Jag säger detta mot bakgrund av att alla berörda remissinstanser haft uppenbara svårigheter — liksom jag personligen — att bilda sig en klar uppfattning om konsekvenserna. Den översyn som har aviserats i remissyttrandena från Statsföretag AB och delegationen för lokalisering av statlig verksamhet vittnar om att man avser att mycket snart framföra förslag som inte enbart berör LKAB-kontorets placering utan har en väsentligt bredare innebörd. Jag tror att en bred översyn är fullt motiverad, och jag ut 3år givetvis från att man vid en sådan översyn beaktar önskemålen om en placering av LKAB:s huvudkontor på någon lämplig ort i Norrbotten, så att dessa önskemål kan förverkligas. Herr talman! Jag har här redovisat det underlag som jag i dag anser mig behöva för att ta ställning i denna fråga, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill först konstatera att herr Häll är eller har varit ombudsman för gruvarbetare i Norrbotten — samma gruvarbetare som har uttalat sig för att LKAB:s huvudkontor skall flyttas till Norrbottens län. Herr Häll säger att han noggrant läst motionen 16 i denna kammare. Om han därefter kommit fram till att han skulle ställa den fråga som han här riktade till mig, så har han läst motionen så som det påstås att en viss potentat läser Bibeln. Vi har försökt att i motionen seriöst motivera varför vi vill att frågan om förflyttning av LKAB:s huvudkontor just skall behandlas i riksdagen. Jag är mycket förvånad över att en riksdagskollega undrar varför vi inte i motionen också tagit upp spörsmålet om förflyttning av Bolidenbolagets eller Grängesbergsbolagets kontor. Frågan kan inte vara seriöst ställd — den är tendentiöst ställd. Herr Häll måste ha klart för sig att anledningen till att vi tagit upp frågan om LKAB:s huvudkontor är att riksdagen ju är företrädare för ägarna till detta företag. Därför skall, menar vi, riksdagen även ha något att säga till om när det gäller att avgöra var huvudkontoret skall ligga. Ombudsmannen och riksdagsmannen Häll anser också att gruvarbetarkonfliktens svårighetsgrad och längd inte haft något samband med var huvudkontoret ligger. Jag vågar emellertid göra påståendet att känslan bland personalen av att vara fjärrstyrd förlängde arbetskonflikten. Har herr Häll en annan uppfattning är jag glad om han från denna talarstol vill motivera den.

Herr talman! Jag är väl medveten om att gruvarbetarna mycket brett har uttalat sig för en omlokalisering av LKAB:s huvudkontor. Men jag har försökt säga att enligt min uppfattning är vi i denna församling, där vi har att fatta beslut, förpliktade att veta väsentligt mer om följdverkningarna av en omlokalisering. Jag ansluter mig i princip till tanken på en förflyttning och önskar faktiskt att man skulle kunna få upp huvudkontoret till Norrbotten. Det skulle säkert också i viss mån vara populärt, om jag utan att närmare reflektera över det sade att jag biträder reservationen. Men jag vill gärna känna att jag gör någonting med ansvar, och jag vill poängtera den skillnaden. Om det nu är så konstigt att jag frågar varför man inte berört även Bolidenbolaget i sammanhanget, kan jag inte tänka mig att det beror på att LKAB är ctt statligt företag i motsats till Bolidenbolaget och att denna riksdag därför inte skulle ha möjlighet att säga sin principiella mening även när det gäller lokaliseringen av sådana industrier.. Det är ändå sådana uttalanden som skall driva frågorna fram mot en lösning. Detta är anledningen till att jag var litet förvånad över att saken inte tagits upp. Sedan sade jag inte att gruvkonflikten inte alls hade med huvudkontorets placering att göra. Jag sade att konflikten hade mycket litet med huvudkontorets placering att göra. De förhållanden som jag anser skall prioriteras när det gäller den företagsdemokratiska utvecklingen är nämligen helt andra och mera komplicerade än frågan om var huvudkontoret skall ligga. Det är i varje fall inte jag som gör mig skyldig till så enkla tankegångar.
Herr talman! När riksdagsman Häll vill framställa sig som sakkunnig i fråga om orsaken till att konflikten blev så långvarig, ifrågasatte jag — för att riksdagsman Häll skulle "ha möjlighet att tala om för oss dessa orsaker — om inte konfliktens längd haft ett mycket stort samband just med att de anställda kände sig fjärrstyrda. Sedan är jag glad över att riksdagsman Häll vill att huvudkontoret skall placeras i Norrbotten. Då har vi ändå vunnit något med dessa samtal.

Herr talman! Jag är mycket ledsen över att jag inte kan villfara herr Peterssons önskemål om att jag från riksdagens talarstol skall tala om vad som är orsaken till LKAB-konflikten. Det är inte jag som gjort något påstående i det här sammanhanget utan det är herr Petersson som påstått att huvudkontorets placering hade en väsentlig betydelse i sammanhanget. Följaktligen skall inte jag förklara orsakssammanhanget, utan det bör rimligtvis den göra som kommit med påståendet. När det sägs att jag i princip uttalat mig för en flyttning av huvudkontoret vill jag konstatera att jag nyss har sagt att något ställningstagande inte går att göra i dag, eftersom man först måste veta vilka konsekvenser en sådan flyttning medför på plusoch minussidan. Det är på dessa grunder man skall fatta ett beslut.

Herr talman! Alla som gör ett inlägg i den här debatten skulle kunna börja med att konstatera att det i denna kammare talats och motionerats åtskilligt om frågan om placeringen av LKAB:s huvudkontor. Mot denna bakgrund skulle jag i slutet på talarlistan inte behöva göra något längre inlägg, och jag ämnar inte heller göra det. Jag vill gärna erinra om att också kommunistiska motioner under åren som syftat till den statliga industrisektorns utvidgning och effektivisering tagit upp frågan om LKAB:s förvaltningsformer. Vi har i dessa sammanhang, precis som vi gör i år, baserat vårt ställningstagande på de starka skäl för huvudkontorets förläggning till Norrbotten som har redovisats i utredningar och på olika konferenser. Den mängd framställningar med sakspäckade argument som har adresserats till regeringen från länsmyndigheter i Norrbotten, från kommuner och andra myndigheter har i de flesta fall ut mynnat i slutsatsen att huvudkontoret bör ligga i Norrbotten. För vår del betraktar vi det som värdefullt om huvudkontoret för länets största företag också förläggs till en ort i samma län — detta så mycket mer som vi bedömer det som viktigt för den grundläggande inställningen till den regionalpolitik som vi förra veckan debatterade så länge och till frågan om statens roll inom näringspolitiken. I utskottsutlåtandet framföres argumentet att styrelsen för LKAB skall tilllåtas avgöra frågan om huvudkontorets placering. Vad den saken beträffar finns det ingenting mer att vänta på besked om. Den mening som LKAB:s styrelse har känner vi till och den kan vi för vår del inte dela. Vi anser därför att riksdagen bör använda sin möjlighet att påverka företagsledningen till ett annat ställningstagande. Lika litet kan vi godta talet om den geografiska splittring som en flyttning av huvudkontoret anses medföra. Vi menar att det är rådande förhållanden som åstadkommer den «geografiska splittringen, medan en placering av huvudkontoret i anslutning till malmfälten skulle verka i helt motsatt riktning. Inte minst under det senaste replikskiftet här har åberopats den konflikt som har utspelats vid malmfälten under den gångna vintern. Jag vill erinra om att de strejkande under denna konflikt ställde krav på en flyttning av huvudkontoret. Arbetarna såg detta som ett sätt att råda bot på de brister i relationerna mellan företagsledning och anställda som konflikten var ett uttryck för och en reaktion emot. I likhet med herr Eriksson i Arvika tycker jag att det finns anledning att fästa vikt också vid de synpunkter som arbetarna därvid anförde, även om jag därmed inte på något sätt vill förenkla frågan om konfliktens orsaker. Av de skäl som jag nu har anfört och på grund av yrkanden som vi har ställt i tidigare väckta motioner kommer vår grupp att rösta för reservationen. Vi finner nämligen att den står närmare vår inställning till sakfrågan, att huvudkontoret bör ligga i Norrbotten. Detta betyder emellertid inte att jag till alla delar instämmer i de synpunkter som från borgerligt håll har framförts under denna debatt.

Herr talman! Jag har på nytt begärt ordet för att göra en kort kommentar till en synpunkt som herr Svanberg tidigare anförde. På grund av de regler som gäller för kammarens debatter hade jag då inte möjlighet till en ytterligare replik. Herr Svanberg sade i slutet av sitt anförande att jag borde intressera mig mer för förflyttningen av den centrala förvaltningen från Stockholm i fråga om de organisationer som låg närmare mig än i fråga om LKAB. Jag vet inte om herr Svanberg menade vissa riksorganisationer men det är ju endast i något enstaka fall som jag har inflytande på den utvecklingen. För det första skulle jag vilja säga att riksdagen inte skall fatta beslut om privata företags placering. Men det hindrar inte att man kan ha en uppfattning om det önskvärda i att även sådana företag beaktar statsmakternas synpunkter på ätt storstädernas tillväxt bör dämpas och att de själva bör försöka medverka därtill. Jag vill emellertid nu endast till protokollet notera att i den riksorganisation där jag arbetar har jag varit med om att fatta beslut att förlägga den datacentral som är gemensam för ett stort antal riksorganisationer till en ort ungefär tio mil från Stockholm, alltså utanför Storstockholmsregionen. Detta beslut har vi fattat även om utflyttningen vållar vissa besvär bl.a. i form av dagliga biltransporter till och från Stockholm. även ett centrallager skall skapas för att från Stockholm kunna flytta ut enheter som inte behöver ligga där. För det andra vill jag — om herr Svanberg avsåg jordbrukets organisationer över lag — konstatera att Lantbruksförbundets ledning har inbjudit de olika ekonomiska riksorganisationernas ledningar till en utredning i syfte att just undersöka möjligheterna till en utflyttning av förvaltningar helt eller delvis från Stockholm. Låt mig till detta endast foga den kommentaren att om man vid de framtida bedömningar, som görs. inom den delegation som nu arbetar i kanslihuset, kommer fram till att man skulle kunna flytta ut sådan verksamhet som exempelvis lantbruksstyrelsen, jordbruksnämnden och liknande organ, skulle det väsentligt underlätta en utflyttning även av förvaltningsenheter inom de riksorganisationer som herr Svanberg åsyftade.

Herr talman! I detta statusutskottsutlåtande behandlas en motion angående flyttning av ASSI:s huvudkontor till Piteå. Det gäller nu alltså ett annat statligt företag än det vi behandlade under föregående punkt på föredragsningslistan. Statens skogsindustrier har den största delen av sin arbetsstyrka i Norrbotten, närmare bestämt i Piteå. Som redovisats i utskottets utlåtande är 61 procent av de i företaget sysselsatta boende i Norrbottens län. De övriga 39 procenten är fördelade över landet i övrigt. Som vi motionärer framhållit är andra liknande företag som bearbetar träråvaror av en annan uppfattning än ASSI när det gäller frågan om sina huvudkontors förläggning. Alla andra stora träförädlingsföretag har sina huvudkontor förlagda till de orter där företagen har huvuddelen av sin verksamhet och där den största delen av arbetsstyrkan är sysselsatt. Vad som är ekonomiskt riktigt och praktiskt för andra företag i samma bransch borde väl vara det även för den statliga företagsamheten. Jag tror inte att det finns någon anledning förmoda att de statliga företagen inte i detta avseende skulle kunna fungera på samma sätt som enskilda företag. Om det är någonting som skiljer så måste det vara viljan att ändra på denna sak. Det är ett enigt utskott som står bakom yrkandet om avslag på motionen. Utskottet åberopar att delegationen för lokalisering av statlig verksamhet kommer att gå in på frågan om de statliga företagens lokalisering. Jag hoppas att delegationen kommer att framlägga positiva förslag, d.v.s. förslag som innebär en flyttning av ASSI:s huvudkontor till Piteå. Jag har därför nu inte något yrkande, men om det inte framläggs något förslag i den riktning som motionärerna önskar, så kommer med säkerhet kravet på att ASSI:s huvudkontor flyttas till Piteå att ställas på nytt.

Herr talman! Det ärende som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 126 kanske riksdagens ledamöter ser som en mycket liten fråga. Men för Hilding Jansson är det ingen liten fråga. För honom är det faktiskt en hundratusenkronorsfråga, och det är ur den synvinkeln jag tycker att man skall behandla dessa ärenden; jag tycker man skall ta litet hänsyn till den enskilda människan. Jansson uttogs till militärtjänst fullt vapenför år 1924. Han blev under vapentjänsten sjuk och har sedan 1925 inte kunnat arbeta. Men Jansson gjorde ett stort fel. Han kände inte till lagarna och gjorde ingen framställning om ersättning förrän efter det att fem å sex år hade förflutit. Han fick beskedet att riksförsäkringsanstalten, som verket då hette, icke kunde ta upp ärendet till prövning därför att mer än tre år hade förflutit. Jansson gick till Kungl. Maj:t, och där gjorde man en utredning och konstaterade att man icke skäligen kunde anta att militärtjänsten bidragit till Janssons sjukdom. Detta kanske var riktigt 1934. Men när Jansson 1968 återkom med en ny ansökan hade riksförsäkringsverket i sitt yttrande precis samma grundsyn som år 1934. Riksförsäkringsverket yrkade avslag på framställningen, och Kungl. Maj:t avslog den också. I riksförsäkringsverkets yttrande sägs: >Enligt riksförsäkringsverkets mening ger nu föreliggande framställning om ersättning inte anledning till ändrad bedömning. Verket hemställer därför, att den remitterade framställningen inte föranleder någon Kungl. Maj:ts åtgärd.» Detta är bakgrunden till min motion, i vilken jag inte hemställt om pension åt herr Jansson utan om en sakprövning av ärendet. Jag kanske uttryckte mig felaktigt; jag skulle kanske ha skrivit »en ny sakprövning» när det gäller frågan om pension eller militärskadeersättning till Jansson. Vi har ju i dag som väl är en annan syn på orsakssammanhang när det gäller både yrkessjukdomar och sjukdomar ådragna under militärtjänstgöring än vi hade 1934. Jag vet att det är utsiktslöst att här i kammaren yrka bifall till motionen. Därför ställer jag inget yrkande, men jag lovar att jag kommer att ta upp frågan på nytt. Jag vill återigen slå fast att det är de som har det sämst och som inte är så väl insatta i lagar och föreskrifter som kommer i kläm. Jag tycker inte att det hade varit för mycket att utskottet hade hänvisat ärendet till en ny sakprövning. Jag kan inte ta ställning till frågan — det är kanske svårt för alla att göra efter 35 år. Men för den enskilda lilla människan är det av betydelse att man inte bara får ett blankt avslag utan får frågan prövad på nytt.

Herr talman! I den motion som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 127 krävs ekonomisk gottgörelse åt fru Elin Johansson. Det fall som det rör sig om torde vara välbekant för många av kammarens ledamöter, då det på sin tid utförligt behandlades i pressen. Jag skall därför rekapitulera det endast i stora drag, men jag vill också säga att fallet är ett typexempel på hur människor kan komma i kläm mellan paragraferna. Ett arbetslag med patienter från S:t Sigfrids sjukhus i Växjö sysselsattes den 19 februari 1959 med skogsgallring två kilometer från sjukhusets inhägnade område. Arbetslaget bestod av åtta man och övervakades av två sjukvårdare. Bland patienterna befann sig en man som hade överfallit två kvinnor. Han var sexualmördare och tillhörde den allra farligaste kategorin av kriminella psykopater. Denne man avvek från arbetsplatsen och beredde sig tillträde till ett hus, 700—800 meter från arbetsplatsen, där fru Elin Johansson var ensam hemma. Han överföll henne och misshandlade henne så svårt att hon ännu efter elva år är praktiskt taget helt arbetsoförmögen. Hon har vid olika tillfällen vårdats på sjukhus, konvalescenthem och psykiatrisk klinik. Enligt föreskrifter som lämnats av medicinalstyrelsen till direktionerna för S:t Sigfrids sjukhus och Sidsjöns sjukhus bör utearbetslag som regel bestå av fyra, alternativt sex patienter med två respektive tre övervakare. Vidare får utearbetslag inte placeras i arbete utanför sjukhusets inhägnade område i annat fall än då förutsättningar för effektiv övervakning är för handen. I det aktuella fallet åsidosattes dessa före skrifter. Arbetslaget bestod av åtta personer med två övervakare, och området där laget arbetade var sådant att det inte effektivt kunde övervakas. Högsta domstolen har ej meddelat tillstånd till prövning av hovrättens dom, varigenom full skadeståndstalan ogillades. Under åren 1960—19635 har Kungl. Maj:t beviljat Elin Johansson ersättningar på tillsammans 32 500 kr. I dessa 32 500 kr. ingår 2 850 kr. som ersätining för vissa utlägg, varför hennes egen ersättning uppgår till 29650 kr. Vidare uppbär hon fr.o.m. juni 1965 folkpension i form av två tredjedelar av hel förtidspension, d.v.s. 3 906 kr. per år, inklusive pensionstillskott. Det rör sig här om en människa som helt utan egen förskyllan fått hela sitt liv förstört. Som vi har framhållit i motionen är vården av kriminalpatienter en verksamhet av farlig art. Därför har också medicinalstyrelsen utfärdat föreskrifter för att minska riskerna för tredje man, men dessa föreskrifter har i detta fall inte följts, med en stor personlig tragedi som resultat. Att fru Johansson inte av rätten tillerkänts ersättning som hon har yrkat betraktar jag som ett bevis på att lagen är bristfällig. Det är upprörande att staten i fall som detta försöker hitta luckor i lagen för att komma ifrån sin ersättningsskyldighet. Vi anser att det inte kan råda minsta tvekan om att staten är skyldig att ersätta en människa för en skada som vållats henne på grund av de omständigheter som jag här har redovisat. Det är ostridigt att gärningsmannen fått delta i ett arbetslag som på grund av arbetsplatsens beskaffenhet inte kunnat effektivt övervakas av den för ändamålet avdelade sjukhuspersonalen. När denna händelse inträffade ställde jag till dåvarande inrikesministern en interpellation, i vilken jag efterlyste sådana åtgärder att allmänhetens krav på säkerhet inte eftersattes.

I svaret sade han bl.a. följande: »Vad särskilt angår förhållandena vid S:t Sigfrids sjukhus kan jag upplysa om att efter den av interpellanten berörda rymningen skärpta föreskrifter utfärdats av sjukhusledningen. Sålunda får de patienter på sjukhusets specialavdelning, som begått svårare våldsbrott, tills vidare ej deltaga i arbete i utelag, och sådant arbete får ej längre förläggas utanför sjukhusområdet. Vidare har övervakningsmöjligheterna ökats i det utelagen skall bestå av två skötare och högst fyra patienter. Med hänsyn härtill anser jag några ytterligare åtgärder från min sida i anledning av den inträffade händelsen icke vara påkallade.» Inrikesministern gav klart besked: övervakningen hade inte varit tillfredsställande. När man nu läser statsutskottets utlåtande finner man att det bekymrar statsutskottet föga att kvinnan har kommit i den situation som hon nu befinner sig i. Utskottet avfärdar motionen med några få rader och säger: »Utskottet är för sin del inte berett att på grundval av vad i motionen anförts förorda att riksdagen fattar beslut av innebörd att Elin Johansson kommer i åtnjutande av i motionen yrkade ytterligare ersättningar av statsmedel. Utskottet avstyrker därför motionen.» Jag vet inte vad mer man skulle kunna tillägga. Till motionen har fogats en bilaga, där vi har redovisat hur ärendet ligger till, och även en ekonomisk tablå. Jag vill slutligen säga att pengar vis serligen inte kan ersätta ett förstört liv, men de kan åtminstone bidra till att göra livet något mer uthärdligt. Även om det har bevisats att staten inte har någon juridisk skyldighet att betala ut den ersättning som yrkats, tycker jag att vi alla borde kunna vara överens om att staten har en moralisk skyldighet att lämna ersättning. Jag vädjar till kammarens ledamöter att ge uttryck för sin åsikt, att staten i ett så tragiskt fall som detta inte bör visa njugghet utan i stället bör vara generös. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 868.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att vid. behandlingen av föreliggande utskottsutlåtande ge min mening till känna om samhällets behandling av en människa som utan egen förskyllan drabbas av en fruktansvärd olycka. Jag vill inte på något sätt döma den skadevållande. Han varmed säkerhet en sjuk människa, som inte kunde taga vara på sig själv, en människa som behövde tillsyn, vård och framför allt omhändertagande, med hänsyn till vad han tidigare gjort sig skyldig till, vilket skulle innebära att han måste stå under ständig uppsikt. Vid det tillfälle som herr Gustavsson i Alvesta här redogjorde för rymde vederbörande och begick ett mycket grovt våldsbrott. Den skadelidande fru Elin Johansson fick skador för hela livet. Jag är medveten om de svårigheter som föreligger för samhället att skydda medborgarna mot våldsbrott som begås av interner under permission eller efter rymning från fängelser och vårdinrättningar. Att helt komma ifrån risken för övergrepp är en omöjlighet med vår humanitära syn på fängelseoch anstaltsvården. Dock har man skäl att hävda att de som blir skadelidande skall så långt det är möjligt erhålla ekonomisk ersättning från samhället för de skador som vållas dem. Det sägs i utlåtandet att fru Elin Johansson har erhållit 32 500 kr. i ersättning. Dock måste man observera att det är fråga om en engångsersättning. Beloppet är därför alltför blygsamt. Jag fick ett brev från fru Elin Johansson, daterat den 13 september 1968. Låt mig, herr talman, få citera ur detta brev. Hon tackar först för att hon fick kontakt med mig och fortsätter, efter att ha sagt att hon inte kan se annat än att vad som stått: i tidningspressen är sant. >Jag kan som en extra förkla. ring tillägga att jag erhållit 32.500 kr. genom frivillig ersättning. Detta avser utlägg som jag åsamkats genom skadan, bl.a. till hemhjälp, läkarintyg, medicin, resor, advokatsarvode m.m., samt för sveda och värk. Men jag tycker mig ha rätt till en årlig livränta, som kompensation för att jag ej kan arbeta, och få någon inkomst. Jag arbetade ju delvis när barnen var små och vi bodde helt omodernt, så jag kan utan tvekan säga att om jag fått vara frisk, skulle jag kunnat arbeta heltid, och ändå klarat bra mycket mer i hemmet än som nu är fallet. Vi har nu för avsikt att få prövning även i högsta instans. Hur detta avlöper kan jag ju inte veta något om, men skulle hovrättens beslut stå fast; så vore jag tacksam om ärendet behandlades i riksdagen.» Vi vet ju alla att högsta domstolen ej fann skäl meddela prövningstillstånd. Jag fortsätter att citera ur fru Johanssons brev: >»Om det nu inte finns någon lag på att någon är ersättningsskyldig, så borde väl detta ändras på, så att den enskilda människan blir skyddad. Jag vill nämligen inte, om samma sak skulle hända någon annan människa, att denna skall få genomgå detsamma som jag och min familj fått göra. Först berövas hälsan, , därtill kommer så pressen med att i flera år försöka få ersättning för skadorna, och så till slut ett besked att ingen är ansvarig för ett sådant brott. Det kan inte hjälpas att man får en känsla av att vara värdelös, och att man kanske begär för mycket. Men så tänker man på hur mycket man kunde arbeta förr, och arbete har för mig varit livets mening. Visst är jag tacksam för det lilla jag kan uträtta och att jag över huvud taget lever. Och hoppet är ju det sista som sviker, så kanske, kanske. — Men det är en lång tid som gått och det är inte många som kan förstå hur svåra dessa år varit för både mig själv och familjen.» Jag slutar här med citatet ur fru Johanssons brev. FO | Herr talman! I jämlikhetens samhälle, där solidaritetstanken inte bör gälla bara enstaka grupper utan alla medborgare, ter sig fallet Elin Johansson skrämmande. Här träder en enskild medborgare fram, som fått sitt liv förstört av omständigheter som hon ej kan råda över. Och vad får hon? Jo, en obetydlig ersättning från samhällets sida. Ehuru pengar ej kan till fullo ersätta den skada som vållats henne, borde ändock samhällets medkänsla och solidariteten ta sig det uttrycket att ersättningen bättre anpassades till skadan. Man har rätt, herr talman, att som medborgare — här talar jag enbart som medborgare -— fråga sig: Menar politikerna allvar när de talar så vackert om att man inte skall glömma bort de enskilda människorna? Inte minst kan man undra det när man läser statsutskottets enhälliga utlåtande nr 127. Det är just en enskild människa det gäller, en bland de små i samhället. Herr talman! Det är min förhoppning att riksdagens ledamöter visar sin sympati och sitt deltagande för fru Elin Johansson i den situation hon befinner sig i, genom att stödja motionen II: 868.

Herr talman! Det råder ju inga delade meningar om att det fall som upptagits i den motion som statsutskottet behandlat i sitt utlåtande nr 127 tillhör de mera tragiska.

Det finns säkerligen, dock utan att jag kan lämna exempel härpå just nu, andra fall som också är synnerligen behjärtansvärda. Därför är det enligt utskottets mening felaktigt att försöka klara ett enstaka fall samtidigt som man förbigår andra. som måhända är likartade. Det riktiga är att ändra reglerna och därigenom skapa den nyare rättvisa man vill ha på detta område. Man säger att utskottets utlåtande är torftigt m.m., men det återger ändock de realiteter vi haft att bygga på vid tidigare bedömningar. Då ett fall prövats i så många olika instanser, brukar inte utskottet utan vidare underkänna dessa instansers prövning av fallet. Herr talman! Det kan naturligtvis argumenteras på olika sätt i denna fråga, men jag tror att det riktiga är att skapa regler som ger god rättvisa åt alla och att man inte skall bryta ut ett enstaka fall ur den samling som eventöellt kan finnas. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det är en mycket klen tröst för en människa som drabbats av ett hårt öde att få veta, att den väg vi skall gå är att ändra på reglerna. Hennes situation blir ju inte bättre av det, och jag vet inte heller om statsutskottet har för avsikt att ta något initiativ i den riktningen. Jag har tidigare vädjat till riksdagens ledamöter att se detta som en moralisk fråga. Den svenska riksdagen bör anlägga även moraliska synpunkter på detta fall.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 39 behandlas utformningen av förordningen om mervärdeskatt. Betänkandet är föranlett dels av motioner väckta vid årets början, dels av propositionen 123 som framlagts under vårriksdagen. Redan vid utarbetandet av denna proposition har finansministern tagit hänsyn till en del av de under januari månad väckta motionerna. Andra motioner, som också väcktes i januari månad och som behandlade mervärdeskatteförordningen, har lämnats obeaktade. : Detta har föranlett oss att vid utskottets betänkande foga tre reservationer, som jag ber att helt kort få uppehålla mig vid. Likheten mellan de tre 'reservationer: na är påfallande. I alla tre fallen slår vi vakt om konkurrensneutraliteten meéeltlan olika former av företagsamhet. Reservationen I behandlar skattskyldighet för stat och kommun. Viss verksamhet som bedrivs av staten och av kommunerna, både av prirtärkommuner och av 'landstingskommuner - liksonr av låndstingsoch primärkommuner : tilsammans eller ' av 'kommuner' tillsammans med staten, omfattas. inte av mervärdeskatteförordningen, nämligen i så: måtto som det gäller affärer mellan stat och kommun. Detta medför att kommunal upphandling i en del fall kommer att belastas med: mervärdeskatt, i andra fall inte. Om ett statligt-kommunalt eller ett rent kommunalt företag gör en kommunal upphandling, belastas varorna inte med mervärdeskatt. Om motsvarande upphandling görs i ett privat företag, kommer varorna att belastas med mervärdeskatt. Detta innebär en skillnad i konkurrensavseende mellan olika former av företagsamhet. Vi har inte kunnat acceptera dessa förhållanden utan har velat få till stånd en skyndsam Ööversyn på denna punkt i syfte att uppnå konkurrensneutralitet. Det är givet att det förhållandet att riksdagen under våren har beslutat om en 5-procentig höjning av mervärdeskatten ytterligare utvidgar klyftorna i detta avseende och gör det ännu angelägnare att försöka avskaffa dem. Reservationen 2 gäller frågan om löständerna, såsom vi något informellt någon gång sagt till varandra inom utskottet, d.v.s. spörsmålet om undantagande från mervärdeskatt för tandproteser som tillverkas antingen av tandläkare eller på dentallaboratorier. Tillverkas dessa tandproteser bos en tandläkare drabbas de inte av mervärdeskatt, tillverkas de på ett dentallaboratorium får man betala mervärdeskatt för dem. Detta är också konkurrenssnedvridande, om jag får använda det uttrycket. Anställer en tandläkare själv en tandtekniker som tillverkar de tandproteser eller utför det dentaltekniska arbete som behöver göras på kliniken, blir det inte fråga om någon mervärdeskatt. Om tandläkaren däremot lämnar ut detta arbete till ett speciellt dentallaboratorium, som onekligen har större möjligheter att rationellt och skickligt göra arbetet, måste mervärdeskatt erläggas. Vi tycker att detta är helt fel; det bör gå att komma fram till en lösning där beskattningen blir likartad. Reservationen 3 behandlar frimärken — det är samlandet av frimärken som avses. Det är precis likadant i detta fall som i de andra fallen: frimärkena försäljes ibland på ett sådant sätt att de drabbas av mervärdeskatt, ibland på ett sådant sätt att de inte drabbas av mervärdeskatt. En mycket stor del av frimärkshandeln i dag sker mellan samlarna själva och genom generalpoststyrelsen. I de fåallen drabbas handeln inte av mervärdeskatt. Vidare äger en myc ket stor import rum, och den drabbas inte heller av mervärdeskatt. Men den handel som de inregistrerade frimärkshandlarna bedriver — en handel som omsluter ungefär 8 miljoner kronor per år — blir drabbad av mervärdeskatt. Det uppstår alltså även här ett konkurrensförhållande mellan den reguljära handeln och annan försäljning som gör att ett bibehållande av mervärdeskatten inte kan accepteras. Jag håller gärna med om att det finns större och angelägnare objekt än frimärken för vilka mervärdeskatten bör slopas. Orsaken till att vi tagit upp dessa speciella frågor är emellertid att konkurrensen på marknaden snedvrids genom att vissa försäljare måste lägga på 18 procent under det att andra slipper göra detta. I varje fall statsfinansiellt är detta dock inte några stora frågor — de tar i det hänseendet ut varandra. Om vi slopar mervärdeskatten på dentaltekniska arbeten och på frimärken, så blir det fråga om en betydligt mindre summa än den som skulle tillföras statsverket om mervärdeskatteförordningen började tillämpas på det sätt som föreslås i reservationen 1.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

Herr talman! I reservationen 1 till bevillningsutskottets betänkande nr 39 uttalas att mervärdeskatten skall vara neutral. Om den synpunkten finns det knappast några meningsskiljaktigheter. I och med att skatten höjs till 15 pro cent är det särskilt viktigt att man tillser att den inte får sådana effekter att man tar särskilda hänsyn till om en vara kan köpas skattefritt eller om man får betala moms för den. Då det gäller kommunernas inköp har denna sak särskild vikt, enär kommunerna inte tillhör den grupp av inköpare som kan avlyfta momsen. För övriga som har möjlighet att avlyfta momsen och uppskjuta den till ett senare led spelar det naturligtvis inte någon roll, men för kommunerna, som utgör slutstationen, betyder detta mycket. Momsen utgör därför för deras del en direkt kostnad för de nyttigheter de köper. Att momsen direkt belastar kommunalskatterna och driver dessa i höjden är en bieffekt som vi i annat sammanhang kommer att få ta ställning till. Det är en fråga som är värd all uppmärksamhet. Reservanterna begär en utredning rörande frågan om skattskyldigheten till mervärdeskatt till stat och kommun. Principen om en neutral mervärdeskatt anser jag vara så viktig, att riksdagen borde tillse att en sådan utredning kommer till stånd. Det får inte bli så att man med hjälp av momsen skall kunna göra manipulationer som snedvrider konkurrensläget. I fråga om proteser, som behandlas i reservationen 2, gäller i stort sett samma argument, att man med skatten inte skall snedvrida konkurrensen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3, som är fogade till bevillningsutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! De båda föregående talarna har redogjort för de olika reservationernas innehåll, och jag kan ansluta mig till vad de därvid har framfört. Till detta vill jag knyta ytterligare några reflexioner. De reservationer som de borgerliga ledamöterna fogat till utskottets betänkande tar upp de olikheter som fortfarande kvarstår i bestämmelserna om mervärdeskatten även efter de nu föreslagna ändringarna som behandlas i beviliningsutskottets betänkande nr 39. Ett av motiven för mervärdeskattens införande var att den i princip skulle vara konkurrensneutral, men på de områden som reservationerna behandlar gäller inte denna princip. Utfallet blir ett annat. Här uppkommer en snedvridning i skattebelastningen, som inte är acceptabel. Ju högre skattesatsen blir, desto större blir verkningarna. Den största betydelsen har givetvis förhållandet inom den offentliga sektorn, där varor och tjänster i stor utsiräckning kan tillhandahållas fritt från mervärdeskatt för tillgodoseende av egna behov. En privat anbudsgivare är under sådana förhållanden helt diskriminerad. Den grundläggande principen för skatten har här förbytts i sin motsats. Beträffande de grupper som det i övrigt pekas på i reservationerna säger departementschefen att han är medveten om vissa verkningar i konkurrenshänseende men anser inte att de är av sådan betydelse att ändringar är påkallade. Utskottsmajoriteten ansluter sig till detta uttalande. Detta är en motivering som jag inte kan godkänna. Även om det betyder litet för samhället statsfinansiellt sett som det gör i det här fallet, är det för de enskilda som berörs av stor betydelse. Om man är medveten om att skattebestämmelserna i praktiken får ett utfall som medför olikformig belastning, bör dessa enligt vår uppfattning ändras snarast möjligt, oaktat de berör ett relativt litet antal människor. Våra skattemyndigheter är i taxeringsförordningen ålagda att vid tillämpningen av gällande författning, som det heter, i möjligaste måtto tillse att beskattningen blir likformig och rättvis. Samma riktmärke borde, herr talman, gälla för lagstiftarna själva. Med dessa korta motiveringar ber jag att få yrka bifail till reservationerna.

Herr talman! Jag skall också försöka att uttrycka mig synnerligen kortfattat. Vi reservanter har i utskottet på intet sätt ställt oss bakom den motion som gäller skattskyldighet för stat och kommun.

Vi är ense med majoriteten om att söka undvika undantag. Att vi här har tagit upp de dentaltekniska arbetena och frimärkena är just därför att mervärdeskatten för dessa varor inte är konkurrensneutral utan snedvrider lönsamheten mellan olika företagsformer. Vi anser därför att det är befogat med undantag. Herr Brandt gjorde en något haltande liknelse i fråga om de dentaltekniska arbetena. Det är ju den skillnaden att de dentaltekniska arbetena kan tandläkaren antingen göra själv på egen verkstad eller skaffa från ett dentallaboratorium, medan han beträffande tandläkarstolen inte har valfrihet mellan att köpa eller själv snickra ihop den.

Herr talman! Att man inte direkt citerar vad som sagts i utskotten hör till riksdagsarbetets självskrivna regler; sekretesskydd för resonemangen i utskotten är en oskriven lag. För hur lång tid detta skydd skall gälla kan diskuteras. Publicitet kring vad som förevarit i statsrådskretsen ger en fingervisning om att personer med så gott omdöme som man givetvis måste ha för att bli utnämnd till statsråd anser att sekretesskyddet i ett så viktigt sammanhang kan vara ganska kortvarigt. Det kan kanske därför tillåtas mig att skvallra ur skolan — jag menar från bankoutskottet — för att ange bakgrunden till att jag i utskottet inte följt upp yrkandet i en motion från moderat håll om en statlig utredning angående vinstandelssystemet. Vem skall sitta i en sådan utredning? har man frågat. Där borde naturligtvis sitta folk från löntagaroch arbetsgivarorganisationerna, men de är ju inte intresserade; titta på remissvaren! De är genomgående negativa mot tanken. Sedan har man sagt: Om det verkligen skulle tillsättas en statlig kommitté så är det inte säkert att rätt folk kommer med i den. Inte minst det sista är onekligen värt att tänka på. Vid flera tillfällen — kanske allt flera tillfällen — måste vi från oppositionshåll ställa oss frågande inför sammansättningen av utredningar och kommittéer. Som boende i en universitetsstad har jag ofta hört påståendet att utfallet av akademiska befordringsärenden avgörs i och med. att de sakkunniga tillsätts. Något liknande tycks börja gälla om en del utredningsverksamhet. När man i utskottet lyssnat till argumenteringen om svårigheterna att få rätt folk i en statlig utredning i detta ämne, har man måst säga sig: Tyvärr ligger det nog en hel del i detta. Slutligen har våra meddebattörer sagt: »Om det här är så viktigt, varför utreder ni det inte själva? Ni brukar annars vara så angelägna om att staten inte skall ombesörja allting.» Onekligen ligger det mycket också i detta, och sedan motionen skrevs i början av året har vi faktiskt i vårt parti fått fram ett utredningsresultat. Det föreligger i form av en liten debattbok, »Ägande och inflytande», som skrivits av tre yngre politiker med ledande ställning inom det moderata ungdomsför bundet. Boken har redan rivit i gång en debatt med långa inlägg både från LO håll och från arbetsgivarhåll. Boken och debatten -—— den som redan har förts och den som säkert kommer att följa — gör enligt min uppfattning att vi inte behöver driva önskemålet mer om en statlig utredning med eventuellt föga intresserade ledamöter. — Så mycket om procedurfrågan. Vad beträffar sakfrågan är jag personligen lika övertygad som förr om att vinstandel för anställda är en god idé.

Frågor om beslutsprocessen, arbetsmiljö och liknande bör kanske ha förtur, men när de har fått en tillfredsställande lösning är i varje fall turen kommen till resonemang om ett system som kopplar samman högre ersättning med intresse för företagens driftsresultat. Att centrala organisationer — Arbetsgivareföreningen och löntagarorganisationerna — är ointresserade av ett system som kan rubba deras cirklar ligger i sakens natur, men det behöver alls inte betyda att tanken är oriktig. Organisationer och ombudsmän har inte ensamrätt till riktiga tankar. Den lokala verkligheten kan kräva helt andra grepp än abstraktionerna i stabskvarte Fen. I debatten i höstas försökte jag förmedla vinstandelssystemet som konkret verklighet genom att lämna några uppgifter från ett börsnoterat företag, Åkermans Verkstad AB i Eslöv, med ungefär 400 anställda, där systemet tillämpats i mer än 20 år. Som en följd av riksdagsdebatten — skulle jag i varje fall gissa — kom ett TV-team till Eslöv och gjorde ett reportage. Enligt uppgifter från folk som följde inspelningarna fick nyhetsfolket mycket positiva besked om erfarenheterna både av anställda som tillfrågades och av företagsledningen. Det är synd att vi inte har fått se det programmet sänt — synd därför att en debatt verkligen är angelägen!

Det är sådana överväganden som har lett mig fram till ställningstagandet i bankoutskottet, och det är på den grunden som jag nu, herr talman, ber att få yrka bifall till utskottets hemställan i utlåtande nr 44.

Herr talman! Bankoutskottets ärade ordförande har redogjort för varför han inte har ställt sig bakom den partimotion som har väckts av moderata samlingspartiet, och det finns ingen anledning för mig att ta upp någon diskussion om den saken. Jag skall bara beröra ett motionspar från folkpartiet, i första kammaren nr 822 och i andra kammaren nr 961, som behandlas i detta utlåtande. Det gäller en fråga som vi inom folkpartiet har tagit upp vid tidigare riksdagar.

Motionerna går ut på att det tillsätts en utredning som belyser förutsättningar och metoder för att ge löntagarna andel i ett långsiktigt sparande inom företagen. Vi har särskilt understrukit att arbetsmarknadens parter måste ingå i en sådan utredning. Bristen på kapital och på tillräckligt företagssparande är omwittnad, och kunde man få ett större enskilt sparande i samarbete med företagssparandet, skulle det helt säkert vara till nytta för både löntagarna och företagen. Vi folkpartister står ensamma för reservationen, och våra motioner har dessutom avstyrkts av samtliga remissinstanser som företräder arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Det kan alltså synas oförsynt av oss att trots detta kräva en utredning som berörda parter inte vill vara med om, men vi tror att den här saken tränger sig på och att det skulle vara värdefullt med en sådan utredning, som vi har begärt, för att få frågan genomlyst. En utredning på detta område, som är så nära förknippat med önskvärdheten av en fortsatt utveckling av företagsamheten, är ett gemensamt intresse för samhället och företagarna. Detta är orsaken till att vi dels har motionerat, dels har reserverat oss, Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till bankoutskottets utlåtande nr 44.

Herr talman! Som herr Larsson i Umeå nyss sade har två folkpartister inom bankoutskottet reserverat sig för bifall till ett motionspar som syftar till ökat företagssparande genom en ändrad konstruktion av de anställdas totala arbetsersättning. Han nämnde också att de gör det trots att samtliga remissinstanser har avstyrkt. Dessa remissorgan är dock inte vilka som helst, utan det är Svenska = arbetsgivareföreningen, Landorganisationen, TCO och SACO. Dessutom är motionerna inte nya för i år. Fem riksdagar har tidigare avslagit motioner om utredning angående vinstandelssystem. Med all sannolikhet kommer det att gå likadant i dag — konstigt vore det annars. Det måste nämligen vara riktigt som Landsorganisationen säger i sitt remissyttrande, att det inte finns några skäl för statsmakterna att genom en utredning eller på annat sätt ta ställning i den här frågan; det är helt och hållet en sak mellan arbetsmarknadens parter. TCO säger ungefär detsamma och konstaterar dessutom att möjlighet redan finns, att parterna på arbetsplatserna kan träffa överenskommelse av det slag som avses i motionerna. Detta har ju också framgått av herr Regnélls tidigare anförande. Arbetsgivareföreningen har också den uppfattningen, att de frågor som motionärerna tar upp, är sådana som kan göras till föremål för diskussioner mellan parterna på arbetsmarknaden, och avstyrker därför en statlig utredning. Reservanterna är också i sin reservation inne på ett resonemang om att ett system med andel för de anställda i företagens långsiktiga sparande skulle få till följd en ökad intressegemenskap mellan företagens ägare och de anställda. Detta tror jag inte alls på. Jag tycker att det är ungefär samma filosofi som predikades i Amerika på 1920 och 1930-talen under mottot »Rockefeller and I». Det blev inget av detta i USA. Och nu talar man väl där knappast mer om det. Jag tror inte att folkpartiet lyckas i Sverige med en indoktrinering i detta avseende. En annan sak som reservanterna också tar upp som argument för ett tillstyrkande av motionerna är att ett ökat företagssparande ger ökat utrymme för en tillfredsställande självfinansiering inom företagen. Detta är väl sant. Men jag tror inte att man kommer längre i detta fall genom en statlig utredning.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

Herr talman! Jag vill inte alls bestrida riktigheten av vad herr Rask sade beträffande arbetsmarknadens parters förmåga att kunna lösa en sådan här fråga. Men de har ju inte angripit detta problem. Därför finns det väl ingenting som motsäger, att riksdagen skulle kunna begära en statlig utredning av frågan. Det kan ju under inga förhållanden skada "arbetsmarknadens parter. En utredning skulle bara kunna utvisa vilka vägar som är framkomliga, och sedan kan arbetsmarknadens parter besluta, huruvida de vill använda sig av de metoder som utredningen har anvisat. Jag delar helt den uppfattningen att vi inte skall lägga oss i vad arbetsmarknadens parter gör upp om, men att underlätta för dem och ge dem uppslag tycker jag inte är något fel. "Det har tidigare förekommit, att arbetsmarknadens parter ställt sig avvisände till motioner men sedan plötsligt funnit att det hade varit någonting bra och velat ha förslag i motionernas syfte framlagda för att få till stånd en lösning, eller också har de själva löst sådana frågor. Vidare sade herr Rask något om intressegemenskapen och gjorde gällande vatt: man inte skulle drömma om möjligheten att åstadkomma en sådan intres §segemenskap. Jag har den ganska bestämda uppfattningen att det verkligen finns en intressegemenskap, framför allt inom de mindre företagen. Försök bara att tala illa om:ett litet eller me delstort företag inför en arbetare som är anställd där, så får ni se att det finns en intressegemenskap. Arbetaren slår vakt om sitt företag och känner att han är en del av det. Den andan tycker jag är värdefull för både arbetstagaren och företaget, och man bör i varje fall inte försöka skada den, ty produktiviteten i det svenska näringslivet beror i hög grad på vi-andan och viljan till samarbete.

Herr talman! Jag har inte alls diskuterat förhållandet mellan företag och anställda. I mitt inlägg framhöll jag bara att jag inte tror, att vinstandelssystemet i sig självt ger förutsättningar för ökad förståelse mellan företag och anställda. Vidare vill jag säga till herr Larsson att remissvaren begränsar sig inte till att endast avstyrka. LO framhåller ju bl.a., att statsmakterna inte har skäl att ta ställning till denna fråga och däri ligger betydligt mer än ett avstyrkande av motionerna.

Herr talman! Vid bankoutskottets nu aktuella utlåtande nr 44 är fogat ett särskilt yttrande av centerpartiets repre 'sentanter i utskottet. Enligt deras i det särskilda yttrandet framförda uppfattning är det önskvärt, att företagen genom olika åtgärder förmås att avsätta vinstmedel till särskilda inom företagen upplagda fonder. Detta bör ske främst av samhällsekonomiska och fördelningspolitiska skäl. Som motionär i detta ärende ber jag att få foga några kommentarer till detta särskilda yttrande. Det är ett av alla omfattat önskemål, att våra företag av alla storleksklasser blir så effektiva och samtidigt mot konjunkturnedgångar så motståndskraftiga subjekt som möjligt. Möjligheterna att förverkliga detta önskemål förutsätter dels att företagen blir i stånd till kontinuerliga investeringar i nya maskiner och metoder och stundom även i fastigheter, dels att en inte alltför ringa del av dessa investeringar kan ske medelst kapital som hopsparats inom företaget självt, med andra ord att våra företag bereds tillfälle till en relativt hög grad av självfinansiering. Denna sista konklusion är icke så alldeles oomstridd, och åtskilliga företrädare för socialistiska tankegångar menar, att en mycket låg självfinansieringsgrad från olika samhällsintressens synpunkt är att eftersträva. Genom att företagen inte får möjligheter att finansiera sina investeringar med egna hopsparade medel tvingas de, säger man, att söka uppbringa främmande kapital, d. v. s. krediter och helst statliga sådana. Härigenom kan kreditgivarna/kreditgivaren vilja att satsa sina medel på sådana företag som bedöms mest lovande, framför allt från samhällsekonomisk synpunkt, och ur samhällets synvinkel s.k. onyttigt eller olämpligt användande av investeringsmedel, om än egna, undyikes. härigenom. Stöd för teorin att företagen även i en marknadsekonomi kan fungera effektivt med mycket hög, 30—90-procentig, extern finansiering, anses förhållandena i dagens Japan lämna. Eftersom det japanska näringslivet, åtminstone i modern tid, icke råkat ut för en djupgående och långvarig konjunkturnedgång kan exemplet Japan tills vidare lämnas därhän som bevismaterial i den ytterst intressanta debatten om den från olika synpunkter — bl.a. från . samhälls-, utvecklings-, effektivitetssynpunkt — lämpligaste nivån i fråga om företagens självfinansiering. Jag: ämnar: :emellertid inte fördjupa mig i någon djupgående ideologisk analys av detta: problem utan vill endast tills vidare helt försiktigt och allmänt uttala att företagen själva i det långa loppet måste ha möjligheter att finansiera en avsevärd del av sina nyinvesteringar, detta bl.a. av det viktiga skälet att kunna bevara sin handlingsfrihet och inte bli alltför beroende av en eller flera kreditgivare. Om företagen skall bli expansiva och samtidigt lönsamma, måste de ibland ta betydande risker i produktoch marknadsutveckling. Detta kräver relativt stor rörelsefrihet, som i sin tur förutsätter en hygglig självfinansieringsgrad och självfinansieringsförmåga. Det är emellertid uppenbart att fördelningspolitiska aspekter måste läggas på de vinster som hopsparas inom företagen. Dessa aspekter anläggs av naturliga skäl i första hand av löntagarna och deras organisationer. Även samhället måste dock inrätta sitt handlande efter fördelningspolitiska avvägningar, bl.a. med hänsyn till företagsbeskattningen. Det är naturligt — ja, självklart — att de anställda och andra som är ekonomiskt beroende av företagen måste kräva att få skälig del av de resultat i form av vinster som företagen avkastar. Härvidlag är det också naturligt att de anställdas intressen kan komma i konflikt med företagens ambitioner att plöja ner så stora vinster som möjligt för att nöjaktigt kunna klara en framtida utbyggnads eller konjunkturnedgångs påfrestningar. Detta är bestående ch i en marknadsekonomi förmodligen alltid förekommande konflikter. De bör emellertid kunna dämpas i stor utsträckning, om de anställda på ett enkelt men samtidigt betryggande sätt får tillfälle att direkt, inte bara indirekt som nu är fallet, bestämma Över. vissa delar av de vinstmedel som hålles. inne i företaget. Detta mål kan uppnås om — som jag har föreslagit i min motion: II: 434 — någon form av personalfonder bildas av en del av de överskottsmedel som uppkommer inom företaget. Bildandet av dessa fonder skulle ske genom att avsättning till dem möjliggjordes av att relativt gynnsamma skattevillkor reglerade avsättningen. En positiv effekt i och för sig av ett sådant system skulle bli att alla lönsamma företag oberoende av nedeller avskrivningsunderlag och företagsform skulle kunna göra skattefria avsättningar i sina bokslut. Förvaltningen av fonderna skulle lämnas åt de anställda, och avkastningen skulle i princip kunna utgå på samma grunder som utdelningen till aktieägarna. I detta sammanhang vill jag starkt understryka nödvändigheten av att de anställda vid förvaltningen av fonderna tillerkännes ett reellt och odelbart inflytande. Det är också självklart att dylika fonder vid företagets konkurs måste inkluderas i det skydd som andra löntagarmedel kan komma att erhålla, om ett förslag från justitieministern realiseras, om staten skall ersätta de anställda för lönefordringar som de inte kan få ut vid företagskonkurser. Genom att här angiva löntagarfonder genom lämpligt avvägda regler tillskapas kan ett steg mot förverkligandet av en levande och meningsfull företagsdemokrati tas. Detta är också huvudändamålet med förslaget om löntagarfonder. Utskottet har inte velat biträda mitt yrkande om en utredning i syfte att skapa möjligheter för företag att av vinstmedel bygga upp personalfonder av här skisserat slag. Utskottet har emellertid inte — som också sägs i utskottsutlåtandet — till grund för sitt ställningstagande velat lägga någon bedömning av förslagets funktionsduglighet eller dess effekt från samhällsekonomisk och fördelningspolitisk synpunkt. Som en slutsats härav vill utskottet överlämna den slutliga bedömningen av förslaget till arbetsmarknadens parter, och dessa har som remissinstanser inte helt utdömt idén om personalfonder. Det är min förhoppning att denna idé, som måste anses vara både väsentlig och framsynt speciellt ur synpunkten av en förverkligad företagsdemokrati, skall mogna därhän att riksdagen vid en förnyad prövning åtminstone skall kunna rekommendera uppslaget till en mera seriös prövning av i första hand arbetsmarknadens parter. Herr talman! Under dessa förhållanden vill jag inte ställa något yrkande utan nöjer mig med de synpunkter och kommentarer som jag här har framfört.
Herr talman! Jag vill i mitt inlägg ge uttryck för min besvikelse över bankoutskottets utlåtande nr 44. Det är beklagligt att utskottet enligt vad som kan läsas mellan raderna i utlåtandet har nödgats avvisa motionärernas önskemål — det är nämligen den uppfattning man får när man tar del av utlåtandet. Jag kan dock förstå utskottets dilemma och att det är fråga om ett besvärligt sådant när arbetsmarknadens huvudorganisationer säger nej till utredningskravet. Man finner det en smula märkligt att arbetsmarknadens parter inte räcker minsta lilla finger till statsmakterna. Frågan skulle faktiskt kunna utredas under samverkan. Frågan om den anställdes engagemang i sin arbetsplats genom ökad information, ökat samråd och förstärkt medinflytande har debatterats allt livligare. Är det kanske fråga om en debatt som är en modenyck, något som är inne just nu eller som aktualiseras av det förestående valet? Jag tror inte alls att så är fallet. Det är fråga om ett krav som växer sig allt starkare, och den som så gott som dagligen upplever diskussionerna på en arbetsplats är klart medveten om det ökade och växande kravet på delaktighet i beslutsprocesserna, små som stora. ee I motionerna aktualiseras vinstandelssystem och delägarskap såsom former värda att utredas och prövas. Jag skall inte närmare gå in på deras betydelse när det gäller ägandespridning och sparande. Jag vill desto mer understryka värdet av att uppmjuka det historiskt betingade motsatsförhållandet mellan anställd och aktieägare, mellan arbete och kapital. Dessa båda sidor har en klar intressegemenskap. Det är av vikt att man mer ägnar sig åt det som enar än åt det som skiljer. Det påstås ibland att aktieägaren kän ner större ansvar för företagets fortbestånd, expansion och konkurrenskraft. Påståendet är riktigt beträffande många aktieägare men det finns också aktieägare, kanske ofta mindre sådana, vilkas intresse begränsas till förräntningen på insatt kapital, vilket i och för sig inte är något onaturligt. Men det intressanta i detta sammanhang är också det ansvar som den anställde känner. Tänk er en anställd som arbetat i ett företag i tio år! Jag tror att denne arbetstagares ansvar för företagets fortbestånd, utveckling och nuvarande och framtida konkurrenskraft kan vara väl så stort som intresset härför hos den person som sedan ett tiotal år tillbaka äger några aktier i företaget. Båda kan påverka beslutsprocesserna i företaget. Av intresse är emellertid att den ene deltar i beslutsprocessen på bolagsstämman, den andre i beslutsprocessen vid ett skrivbord eller vid svarven på verkstadsgolvet. Vems votum väger tyngst och vilket utslag ger det i förhållande till måttet av ansvarstagande? Hur sammanväger man ansvarstagandet och de bådas votum? : Jag skall inte nu föra detta resonemang vidare. Allt fler ute i arbetslivet blir emellertid medvetna om denna frågas utomordentligt: stora vikt. Jag måste få påminna om att olika typer av vinstandelssystem prövas och sedan länge har prövats i många andra länder. Sådana system har särskilt prövats i USA. Ca 6 miljoner anställda i 135 000 företag är delaktiga i olika former av vinstandelssystem. I Sverige prövas vinstandelssystem i ringa omfattning, men de prövas dock. Bankoutskottets ordförande herr Regnéll har tidigare nämnt ett av de företag där systemen prövas och där man tydligen är nöjd med resultaten. Det är min övertygelse att även om bankoutskottet år efter år avvisar motioner i detta ämne, så kommer debatten att leva vidare och få ökad intensitet. Ett exempel härvidlag har vi fått i dessa dagar genom den bok som bankoutskottets ordförande nämnde — »Ägande och inflytande» av Arfwedson— Svensson—Treslow. Författarna tänker sig att det inom företagen skall bildas en »de anställdas fond», i vilken de anställda får andelsbevis. Detta har viss likhet med det som herr Sjönell var inne på i sitt inlägg, och jag tycker att det är ett mycket intressant uppslag. Jag skall emellertid inte närmare gå in på de förslag som framförts i boken eller andra förslag, utan jag inskränker mig till att uttala en förhoppning om att den opinion som växer sig allt starkare utanför detta hus och utanför de tunga arbetsmarknadsorganisationernas hus ändå så småningom skall omsättas i mera konkreta åtgärder. Jag yrkar bifall till motionerna I: 90 och II:105. Helst av allt skulle jag ha velat rösta för folkpartireservationen, men jag kan tyvärr inte göra det eftersom våra motioner avstyrks i reservationen. På den punkten kommer jag därför att avstå från att rösta.

Herr talman! Mot ett bifall till de tre motioner som det här är fråga om har anförts att såväl Arbetsgivareföreningen som löntagarorganisationerna har avstyrkt motionerna. Det är emellertid en sak som inte förskräcker oss inom folkpartiet på något sätt, ty förslaget är ett led i ett program för ökad arbetsdemokrati, och därvidlag har vi den praktiska erfarenheten att såväl Arbetsgivareföreningen som löntagarorganisationerna är ytterst konservativa i detta ords sämre mening och inte gärna vill ha några ändringar till stånd. För att ta ett exempel från ett närliggande område kan jag erinra om att när folkpartiet år 1967 skrev in frågan om de anställdas representation i företagens styrelser i sitt partiprogram, så var man negativt inställd från Arbetsgivareföreningens och LO:s sida. Och när Sven Wedén erbjöd sina anställda representation sade man att man inte direkt ville motsätta sig att det gjordes ett försök, men man var inte positivt inställd. Nu däremot är man inom utvecklingsrådet, där samtliga arbetsmarknadsparter är representerade, i färd med en försöksverksamhet av det slag som man bara för tre år sedan stod avvisande till. Jag får säga på samma sätt som herr Wennerfors sade nyss: Jag är övertygad om att denna fråga om löntagarnas andel i företagens långsiktiga sparande är en idé som kommer att vinna terräng. Motståndet inom de centrala organisationerna på båda sidor kommer att övervinnas. Det är därför mycket beklagligt att bankoutskottet inte velat tillstyrka förslaget om en utredning. Vi kan ju tänka på hur röstningen utföll i bankoutskottet. " Såväl moderata samlingspartiet som centerpartiet har tidigare anslutit sig till.de kräv som finns i folkpartimotionen. Vi har vid behandlingen av våra tidigare framlagda förslag om utredning beträffande metoderna för att ge löntagarna andel i företagens långsiktiga sparände haft ett stöd från såväl centerpartiet som moderata samlingspartiet. Därav skulle man nu möjligen kunna dra den slutsatsen att medan samhället i övrigt ökar sitt intresse för arbetsdemokrati över huvud taget, skulle de båda andra oppositionspartierna ha minskat sitt intresse. Jag tror inte att det förhåller sig så. Jag tror att hela behandlingen i bankoutskottet får hänföras till de olycksfall i arbetet, som lätt inträffar i slutet av en session med en oerhörd arbetsbelastning. Såvitt jag kan se är de grundläggande tankarna i de tre motionerna — moderata samlingspartiets partimotion, herr Sjönells motion, motionen ' från folkpartihåll — mycket näraliggande varandra. Det naturliga hade varit att man i anledning av alla tre motionerna hade begärt en utredning. Om frågan inte redan varit behandlad i första kammaren, hade jag gärna föreslagit en ändring i formuleringarna av vår reservation för att inte det intrycket skulle uppstå att den som röstade på folkpartimotionen ställer sig avvisande till de tankegångar som finns i de båda andra motionerna.

Herr talman! Får jag säga till herr Gustafson i Göteborg och till herr Wennerfors att utskottsbehandlingen av alla tre motionsparen varit mycket seriös. Speciellt till herr Wennerfors vill jag säga att han inte skall behöva läsa mellan raderna i utskottsutlåtandet. Han kan läsa utlåtandet som det är tryckt. Sedan skulle jag vilja be herr Wennerfors att ge ett enda exempel på vad som skall utredas och om det inte redan nu finns möjlighet att praktisera systemet med vinstandel. Jag sade i mitt första inlägg att bl.a. TCO påpekat detta i sitt remissvar. Herr Regnéll gav i sitt inlägg ett exempel genom Åkermans i Eslöv. Här finns alla möjligheter att gå ut och praktisera i företagen utan att företa en statlig utredning. När herr Sjönell talar om de fonder som skall skapas inom företagen skulle jag när jag har ordet vilja säga att han i det fallet bör läsa SACO:s remissvar. I detta pekas på att erfarenheten från tidigare inrättade fonder av liknande karaktär som den motionären har föreslagit visar att personalinflytandet i dessa fonders förvaltning varit mycket ringa. Herr Sjönell tog i sitt inlägg också upp självfinansieringen inom företagen. Då vill jag fråga herr Sjönell om var han anser att procentgraden ligger när det gäller självfinansiering inom företagen.

Herr talman! Herr Rask frågade mig om jag inte hade läst SACO:s remissvar. Jag kan lugna honom med att säga att det har jag gjort — jag har noga beaktat vad SACO har anfört. Det väsentligaste för mig i det remissvaret var kanske att SACO inte heit kategoriskt har tagit avstånd från tanken utan har utformat sitt svar så att man mycket väl kan tänka sig att idén med personalfonder skall kunna realiseras. Man säger emellertid att erfarenheterna från liknande arrangemang tidigare visar att personalinflytandet har varit ringa. Detta tar herr Rask upp som ett starkt argument mot att den idé vi har fört fram om personalfonder skall prövas. Herr Rask gör sig skyldig till ett sorgligt statiskt tänkande. Dåliga erfarenheter i det förflutna bör inte hindra oss från att pröva nya förslag med bättre utformade regler. Det var därför som jag i mitt första anförande två gånger underströk att löntagarnas inflytande på löntagarfonderna måste bli mycket starkt och, som jag uttryckte det, odelbart. Det borde vara fullt tillfredsställande även för utskottets ärade talesman. Sedan frågade herr Rask mig vilken procentsats som jag anser vara den lämpliga för företagens självfinansieringsgrad. Jag framhöll i mitt anförande att jag inte avsåg att fördjupa mig i någon ideologisk analys av problemet om självfinansiering, och det tänker jag inte heller göra — det är ett utomordentligt komplicerat spörsmål som skulle fordra en lång och ingående debatt. Jag kan emellertid säga så mycket som att jag tror att självfinansieringsgraden bör ligga väsentligt högre än vad man från socialdemokratiskt håll även ledande sådant — gör gällande.

Herr talman! Jag bad om ordet när herr Gustafson i Göteborg beklagade att röstningen i utskottet hade utfallit som den gjort och därvid särskilt pekade på hur ledamöterna från moderata samlingspartiet hade ställt sig. Om man jämför vad jag sade i mitt första anförande och vad herr Wennerfors sedan sade med vad herr Gustafson i Göteborg till sist sade, finner man att vi har precis samma uppfattning om det redan nu stora och säkert ökande värdet av ett vinstandelssystem. För min del underströk jag detta mycket kraftigt. Vi formulerade också ganska lika vår uppfattning om den negativa inställning som intresseorganisationerna har redovisat. Jag sade för min del att det är helt förståeligt att sådana stora, tunga organisationer som är vana att styra och ställa inte tycker om någonting som kan hota att rubba deras cirklar. Herr Gustafson i Göteborg talade om att de var konservativa i detta ords sämre betydelse. De uttalandena ligger väl varandra ganska nära. Däremot skiljer vi oss i fråga om våra konklusioner.

För min del följde jag upp det resonemanget genom att hänvisa till en debattbok som kommit ut i vårt partis regi, eller i varje fall författats av inflytelserika medlemmar i vårt ungdomsförbund. Där läggs, som jag sade, fram en konkret modell som ett diskussionsunderlag, inte med anspråk på att vara en färdig och utarbetad plan men som ett diskussionsunderlag på vilket redan många har fört diskussionen vidare. I ett sådant läge anser jag det för min del riktigt att inte fullfölja tanken på att man i statlig regi skulle gå vidare med utredningar, utan vi bör hänvisa till att vi för vår del inom vårt parti anser att vi har denna möjlighet att tänka och utreda själva.
Herr talman! Jag är förvånad över det anförande som bankoutskottets ordförande nyss höll. Detta är en fråga av utomordentligt stor vikt, vilket inte minst herr Wennerfors har påpekat. Det har utgivits en mängd debattskrifter från olika partiers sida, men ingen av dessa skrifter kan göra anspråk på att ha kommit med den slutgiltiga lösningen av problemet. Jag är säker på att herr Regnéll inte heller kan göra anspråk på att de tre medlemmarna av det moderata ungdomsförbundet så grundligt skulle ha utrett denna fråga att en statlig utredning är helt meningslös. Det tror jag inte. Men herr Regnéll hade ett annat skäl som jag finner utomordentligt anmärkningsvärt. Han sade att de socialdemokratiska ledamöterna i bankoutskottet hade hotat med att om riksdagen skulle besluta om en utredning på detta område, skulle man från socialdemokratiskt håll se till att det inte blev så särskilt lämpliga ledamöter i utredningen. Man kunde räkna med att utredningen tydligen skulle saboteras från arbetsmarknadsparternas sida. Nej, herr Regnéll, det tror jag inte. Jag tror inte att man här i landet uppträder så inom ansvariga kretsar — om riksdagen hemställer om en statlig utredning — att man från något av de stora partiernas sida skulle hota med att göra obstruktion i utredningen. Självfallet skulle arbetsmarknadens parter i en sådan utredning komma med sina argument emot. Om det socialdemokratiska partiet vore motståndare, skulle deras representanter komma med argument. Det är väl utmärkt. Vi får på det sättet frågorna allsidigt belysta i utredningen, och vi bereds därmed möjlighet att i denna mycket viktiga fråga komma fram till ett resultat eller i varje fall att få en ordentlig utredning. Därför anser jag inte att något av de skäl som bankoutskottets ordförande här har angivit bör betyda ett frångående av den tanke som finns i samtliga motioner, d.v.s. de som är väckta av moderata samlingspartiet, och från centerpartioch folkpartihåll.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg argumenterar i dag inte med den klarhet som han annars brukar glädja oss med när vi lyssnar till honom i kammaren. Det kanske beror på att herr Gustafson möjligen inte var inné i kammaren under mitt första anförande. Jag känner mig i alla fall nödsakad att något kommentera vad herr Gustafson sade. Han inledde med att säga att han var förvånad över mitt anförande, och en del av förvåningen bestod i att jag möjligen inbillade mig att man nu kommit fram till slutliga lösningar genom den debattbok som jag hänvisat till och genom de idéer vilka förts fram i liknande debattböcker. Någon sådan slutlig lösning har vi inte kommit fram till, herr Gustafson. Det sade jag uttryckligen i mitt näst sista anförande; det går att kontrollera när anförandet föreligger i tryck. Tvärtom framhöll jag att dessa debattböcker bör innebära att man nu får fart på diskussionen man och man emellan, och när denna diskussion nått ett sådant stadium, att man bättre vet hur olika intressen ställer sig till frågan, kan det vara tid att på nytt aktualisera ett centralt initiativ. Det är väl någonting av »ideér tur och retur», en bra formulering för en riktig tanke. Också i detta sammanhang kan det vara skäl att tillämpa ett förfaringssätt med idéer tur och retur. Nu är det på tiden att låta dessa idéer, som ett otal gånger diskuterats i riksdagen, gå ut till dem som är verksamma på arbetsplatserna. Sedan hade herr Gustafson i Göteborg ett märkligt referat av vad jag sagt beträffande möjligheterna att få en hygglig utredning, om nu en sådan tillsattes av Kungl. Maj:t. Han gjorde gällande att socialdemokraterna i utskottet enligt min uppgift sagt, att de skulle sabotera en sådan utredning genom att se till att det inte blev något ordentligt gjort i den. Detta överensstämmer naturligtvis inte alls med vad som förevarit. Ett sådant påstående är ju helt förolämpande för de socialdemokrater som skulle ha gjort det. Någonting sådant har inte sagts, och man har säkerligen inte heller tänkt denna tanke.

Skall Kungl. Maj:t tillsätta en utredning kan man ju inte gärna gå vid sidan av dessa stora organisationer. Dessa är numera så pass många, att det i en utredning med rimliga arbetsformer just inte blir plats för andra än representanter för dessa organisationer. Jag gissar att herr Hagnell har helt rätt i det uttalande, som jag citerade tidigare utan att ange honom som källa. Jag ansluter mig till herr Hagnells uppfattning, och därför tror jag, herr Gustafson, att vi på oppositionssidan gör bäst i att med egna krafter söka hålla diskussionen i gång och föra fram den argumentering som gör att den riktiga idé vi kämpar för kommer att vinna allmän anslutning.

Herr talman! Det var mycket värdefullt att bankoutskottets ordförande fick tillfälle att göra detta klarläggande om hur det skulle gå till i en eventuell framtida utredning. Nu hänvisar han till ett uttalande som gjordes förra året. Låg mig då bara konstatera att den utredning, som motionärerna ansåg vara aktuell i januari efter det att detta av herr Regnéll åberopade yttrande fällts och som vi fortfarande anser vara aktuell, av herr Regnéll inte anses vara aktuell i dagens läge.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att replikera herr Gustafson i Göteborg, som talade om ett hot från socialdemokratiska ledamöter i bankoutskottet. Nu har ju herr Regnéll mycket kraftigt understrukit att något sådant hot aldrig förelegat, ja, inte ens tänkts. Jag tycker att herr Gustafson i Göteborg ifrån talarstolen kunde beklaga sin missuppfattning av herr Regnélls uttalande.
Herr talman! Jag var så överraskad över vad herr Regnéll sade med den tolkning jag inte kunde undgå att göra av det, att jag fann det angeläget att få klarhet i detta hänseende. Jag har redan tidigare sagt att jag anser att det var mycket värdefullt att herr Regnéll nu gjort ett klarläggande som visar hur saken verkligen förhåller sig.

Herr talman! Nej, herr Wennerfors, jag instämmer inte alls. Det är alldeles riktigt att man i motionen från moderata samlingspartiet säger att det är en del tekniska problem, bl.a. i beskattningshänseende, som behöver utredas. Det hade jag läst innan herr Wennerfors gjorde sitt inlägg, och jag ställde frågan om herr Wennerfors kunde ge något exempel på det som skall utredas. Vi kan alltså bortse från det. Något instämmande från min sida får herr Wennerfors absolut inte.

Herr talman! I detta utlåtande behandlar utskottet delar av den proposition som jordbruksministern framlagt och som omfattar ändring i förordningen om bekämpande av salmonellainfektion hos djur m.m.

Salmonellainfektionerna har ju på sina håll blivit ett verkligt problem. Jag råkar själv komma ifrån en bygd som har varit ganska svårt hemsökt av salmonellainfektion hos däggdjur. Sådan infektion har vållat ekonomiska och andra svårigheter för ägare till de besättningar som har blivit drabbade. Enligt vad veterinärsakkunskapen anför har den enskilde djurägaren mycket små möjligheter att vidta några förebyggande åtgärder. Det kan röra sig om en foderinfektion, där djurägaren knappast kan kontrollera kvaliteten på det foder som han inköper. I synnerhet när det gäller nötkreatursbesättningar tyder allt på att det är fråga om en betessmitta som sprids av vilda djur. Jag kan nämna att när epizootin bröt ut i Gamlebytrakten drabbade den först en av de mest välskötta avelsbesättningarna i hela länet. Därför torde det vara ganska klart, att det ingalunda är den hygieniska standarden som här har någon avgörande betydelse, utan det är omständigheter över vilka djurägaren inte alls kan råda. Jordbruksministern har föreslagit en väsentlig förbättring av ersättningsnormerna -— det är jag den förste att stryka under. Men medan veterinärstyrelsen har förordat en ersättning med 100 procent har jordbruksministern föreslagit, att ersättning skall utgå med 90 procent av djurvärdet. Jag och några medmotionärer har yrkat, att man i enlighet med veterinärstyrelsens förslag skulle kunna lämna ersättning till fulla värdet. Enligt de upplysningar som lämnas i propositionen rör det sig för statsverket inte om några större belopp; det är fråga om något hundratusental kronor. För den enskilde djurägaren kan däremot ersättningen ha rätt stor ekonomisk betydelse. Det kan givetvis finnas motiv för att djurägaren i detta fall skulle stå en självrisk på 10 procent. Självrisk är ju någonting som man har vid försäkring av det ena eller andra slaget för att stimulera den enskildes aktsamhet. Men som jag inledningsvis anförde har enskilde djurägaren i dessa fall ringa eller kanske inga möjlig heter att skydda sig. Därför vill jag hävda att det inte finns någon logisk motivering för att här tillämpa ett resonemang om självrisk. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 35.

Herr talman! Det ärende som kammarens ledamöter nu har att ta ställning till i vad avser jordbruksutskottets utlåtande gäller frågan om ersättning av statliga medel till djurägare, vilkas djurbesättning drabbats av salmonellainfektion och som för förhindrande av smittospridning av Kungl. Maj:t eller veterinärstyrelsen förordnas att avliva den smittade besättningen och oskadliggöra ägg som lagts för kläckning. Av det sagda framgår att det gäller fjäderfä. Ersättning för bekämpande av sådan salmonellainfektion utgår av statsmedel med för närvarande tre fjärdedelar eller 75 procent av det värde egendomen skulle ha haft om infektion icke förekommit. I propositionen 113 föreslår departementschefen, att det sålunda utgående ersättningsbeloppet skall höjas till 90 procent av den utslaktade besättningens värde under förutsättning att, när det gäller fjäderfä, besättningen underkastas bakteriologisk kontroll och att den under minst sex månader stått under särskild salmonellakontroll enligt av veterinärstyrelsen utfärdad föreskrift. I händelse av att fjäderfäuppfödare inte ansluter sig till kontrollen föreslås ändå att viss ersättning skall kunna utgå på grund av att en djurägare inte genom egna åtgärder helt kan skydda sin besättning mot salmonellasmitta. I sådant fall föreslås att ersättningen skall kunna utgå med 60 procent av den utslaktade egendomens värde. Om särskilda skäl föreligger kan Kungl. Maj:t medge att ersättning får utgå med högre belopp än vad huvudregeln föreskriver. När det gäller däggdjur som är att anse som kronisk bärare av salmonellainfektion skall vid utslaktningen likaledes utgå ersättning med 90 procent av värdet.

Det är kanske märkligt att ett yrkande som inte på samma sätt ställts i utskottet finns med i reservationen. Utskottet anser emellertid i likhet med departementschefen att det bör vara till fyllest då uppräkning skett med 20 procent, från 75 procent till 90 procent av den utslaktade besättningens värde och då dessutom Kungl. Maj:t, om särskilda skäl föreligger, kan medge att högre ersättning får utgå än vad huvudregeln föreskriver. : Herr talman, jag ber att med det sagda få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess utlåtande nr 35.